Herr talman! Jag har noterat att Egon Jacobsson i sitt anförande såsom talesman för skatteutskottets majoritet har klarlagt vissa saker som inte framgår av utskottsbetänkandet.

Det är alltså ett betydelsefullt klarläggande på den här punkten som nu har gjorts.

Jag frågar det mot bakgrund av att det inte framgår av utskottets hemställan. Jag tycker därför det är nödvändigt att få ett ytterligare understrykande på den punkten. Jag hoppas och förutsätter att det är så som jag har tolkat det. Sedan vill jag i diskussionen om uppskovsregler, som också Egon Jacobsson tog upp, gärna säga att vpk för sitt vidkommande inte ser det som det väsentligaste i sammanhanget. Vi menar att man i stället bör överväga om man inte skall slopa uppskovsreglerna då det gäller småhusen.
Herr talman! Låt mig än en gång tala om att folkpartiet anser att det är rimligt att reavinster beskattas. Men vi anser också att reglerna för denna beskattning skall vara någorlunda rättvisa. Jag påpekade i mitt anförande att det inte finns någon beräkning av skatteintäkterna då det gäller det förslag som vi skall ta ställning till. Jag ställde frågan, hur mycket staten med det förslaget kommer att få in i ökade skatteinkomster. Jag tycker att det är en högst berättigad och rimlig fråga. Den begränsningsregel som ni här inför kommer att beröra ett stort antal bostäder. Den kommer faktiskt då alltså att medföra att den summa på 150 miljoner som är nämnd kommer att reduceras; förmodligen kommer den att reduceras mycket kraftigt. Egon Jacobsson är nu själv inne på tanken att man skall se över det här och snabbt framlägga ett nytt och mera genomarbetat förslag. Varför skall man då gå över till en ordning som kanske inte ger några skatteintäkter som motiverar övergången? Den frågan vill jag ha besvarad. Naturligtvis kan man diskutera om ett sådant förfarande är skrattretande eller ej — men den diskussionen kan Egon Jacobsson och jag ta på tu man hand. Blir inkomsterna så obetydliga att det inte finns någon anledning att gå över? Någon form av svar borde faktiskt Egon Jacobsson kunna ge på den frågan.
Herr talman! Vi har tidigare i veckan haft en ekonomisk debatt, så jag anser det onödigt att förlänga den här debatten med sådana frågor, även om Egon Jacobsson tog upp dem. Indexuppräkning har bara reservanterna krävt, men jag noterar att även majoriteten nu inser att regeringens förslag var felaktigt och föreslår en 1 000-kronorsuppräkning. Det är en bit på vägen, men vi anser det inte vara tillräckligt. Det viktigaste är att man får ett skydd för inflationen. Strävan är ju att hålla inflationen låg, och då blir det också bara en liten uppräkning. Men får vi en kraftigare inflation skall den inte belasta dessa grupper.

Herr talman! Låt mig börja med Tore Claeson. Svaret på hans fråga är att det är slut på långbänkarnas tid — det är både Tore Claeson och jag medvetna om. Utredningen skall enligt vad som står i direktiven framlägga sitt betänkande första halvåret 1984. Sedan följer naturligtvis sedvanlig remissbehandling, och sedan skall det komma ett förslag — det utgår vi ifrån. Det är också därför som vi, som jag sade, instämmer i ert krav på att det skall ske skyndsamt och utan onödig tidsutdräkt. Sedan till Bo Lundgren, som började med att uttrycka sin glädje och tillfredsställelse med att jag talade så kort tid. Det är klart att jag också skulle kunna göra en kommentar till tidsåtgången för Bo Lundgrens anförande, men timid och försynt som jag är skall jag avstå från det. Bo Lundgren hävdar att förslaget är orättvist, och det har även Kjell Johansson varit inne på. Men hur har det varit tidigare då? Jo, fastighetsägarna har haft en reavinstbeskattning men inte innehavarna av bostadsrätter. Nu får vi en evig beskattning såväl på bostadsrätter som på villafastigheter. Det är fortfarande, generellt sett, så att beskattningen är något förmånligare när det gäller bostadsrätterna, även om jag medger att Bo Lundgren nog kan konstruera ett och annat hypotetiskt exempl som skulle kunna visa på motsatsen. Sedan till detta med de stora vinsterna. Ja, de är som regel både nominella och reella, och Bo Lundgren och jag torde ha litet olika uppfattning om vad som är stort i de här sammanhangen. Bo Lundgren säger att det är människor det rör sig om. Ja, förvisso, och därför har förslaget också fått denna konstruktion och denna innebörd — dvs. att det innebär en låg beskattning för de allra flesta bostadsrättsinnehavare och att det inte får den dramatiska effekt som Bo Lundgren försöker göra gällande att det skulle få. I fråga om uppskoven säger Bo Lundgren att dessa beror på skatteuppgörelsen. Men så förhåller det sig definitivt inte. I annat fall: Upp till bevis och fram med dokumentation som visar att skatteuppgörelsen skulle vara orsaken till att antalet uppskov så dramatiskt har minskat under de senaste åren! Till Kjell Johansson: Folkpartiet anser det ändå rimligt att reavinsterna beskattas, och det är ju ett bra besked. Men när det gäller talet om större rättvisa vill jag säga att vi tar ju ett stort steg på väg, när vi nu inför reavinstbeskattning på bostadsrätter. Den översyn som vi talat om får komma i nästa steg, men vi tar det första steget här. Slutligen några ord till Ingemar Hallenius då det gäller indexuppräkningen och detta att skatteutskottet har gjort en justering av propositionen. Låt mig om det bara säga att vi har en bra regering, men ingen regering är ju fullkomlig. Vi som sitter i utskotten i det här huset skall väl ändå ha en uppgift och kunna gå in och göra justeringar, så att förslagen blir så bra som möjligt, innan vi tar ställning till dem i kammaren.

Herr talman!

Jag tycker alltså att vi nu är ungefär vid den punkt som bostadsutskottet har angivit i sitt yttrande. Jag har vidare noterat att Egon Jacobsson inte begärt avslag på det yrkande som jag framlagt. Jag skall också befria honom från att behöva göra det genom att meddela att jag, med hänvisning till de klarlägganden som vi nu har fått, drar tillbaka yrkandet.
Herr talman! Nu säger Egon Jacobsson att det skall komma ett nytt förslag under första halvåret 1984 och att detta då skyndsamt skall remissbehandlas. Det innebär ju faktiskt att vi skulle kunna fatta ett beslut som innebär att det bara blir ett års fördröjning, och vi skulle sedan ha ett genomarbetat förslag att ta ställning till.

Herr talman! Först till Kjell Johansson — det verkar som om vi har missförstått varandra något. När jag talade om förslag under 1984, talade jag om kommittén för översyn av bostadspolitiken. Av de direktiv som jag har citerat framgår att den kommitténs förslag skall komma under 1984. Jag vill säga detta så att det skall vara helt klart på den punkten. Då får vi ta del av det som kallats översynen utifrån det bostadspolitiska helhetsperspektivet. Bo Lundgren började med att säga att han för sitt liv inte kan begripa hur vi kan ha det synsätt vi har när det gäller nominella vinster. Vinsterna är emellertid, som jag har sagt tidigare, i de allra flesta fall reella. Det finns en väldig massa andra områden inom skattepolitiken där vi har svårt att begripa varandra, så det är kanske inte så konstigt att Bo Lundgren inte förstår vår inställning på den här punkten. Men låt mig bara säga att i de allra flesta fall är vinsterna också reella, för många gånger har man använt sig av ett lånat kapital när man har köpt sin bostadsrätt eller när man har köpt sin villa. Därför måste vi också se till ränteeffekter och inflation. Bo Lundgrens hela resonemang bygger, hävdar jag, på förväntningar om en inflation i den storleksordning som vi vande oss vid under de sex borgerliga regeringsåren. När det gäller uppskovsreglerna ger jag inte ett enda löfte, eftersom en utredning pågår, och det förstod nog Bo Lundgren i alla fall. Det jag sade i mitt huvudanförande var att det vore underligt om det inte sker en uppjustering av det belopp som nu har legat fast under en massa år. Det är i så fall ingen försämring utan en anpassning i tiden. Men vad den utredningen kommer fram till får vi se när resultatet föreligger. På den punkten får Bo Lundgren inte ur mig ett enda ord till.

Herr talman! Den här debatten är viktig. Skillnaderna i skattepolitiken på bostadsmarknaden har länge varit orättfärdiga. Det mest belysande exemplet är den stora skillnaden i beskattningen mellan småhus. Ett småhus med äganderätt har en form av beskattning som är mycket fördelaktig. Bostadsrättshavaren i en helt likvärdig bostad har en annan beskattningsform som är klart sämre. För den som har hyresrätt i ett småhus med samma kvaliteter finns en tredje form av beskattning. Husen kan vara exakt lika i storlek och kvalitet, ha samma produktionskostnad och ligga i samma bostadsområde, men skatteutfallet ger ett fördelaktigt netto till småhusägaren. Ingen kan uppleva detta som acceptabelt från rättvisesynpunkt. Samtidigt har reavinstbeskattningen på bostadsrätter varit gynnsam för den som -— jag talar nu närmast om Stockholms innerstad — har sålt en bostadsrättslägenhet efter fem års innehav helt skattefritt. Stockholms innerstad är ett exempel på hur det kan gå när statsmakterna inte kommer sig för att reformera skatterna. Enskilda personer har gjort stora vinster utan att ha någon som helst skatteplikt gentemot samhället. Nu finns regeringens förslag om realisationsvinstbeskattning på bostadsrätt. Det är bra att något börjar hända på detta område. Remissförfarandet visar också att det är en bred uppslutning kring kravet på att en realisationsvinstbeskattning skall genomföras. Jag måste medge att jag har sett bättre produkter från kanslihuset under mina år i riksdagen. När vi behandlade ärendet i bostadsutskottet poängterade vi därför särskilt att regeringens förslag måste kompletteras med en översyn av beskattningsreglerna. Man kan inte göra avkall på kravet att beskattningsreglerna skall utformas så att de är neutrala i förhållande till upplåtelseformerna. Skatteutfallet skall vara oberoende av boendeform. Först då kommer skattereglerna att uppfattas som rättvisa. I bostadsutskottets skrivelse till skatteutskottet föreslogs därför att en skyndsam översyn av skattereglerna för att uppnå neutralitet mellan upplåtelseformerna borde göras. Genom den deklaration som Egon Jacobs son har lämnat är det nu klart att skatteutskottet ställer sig bakom detta förslag. Båda utskotten anser en översyn nödvändig. Vi har ingenting att invända mot att bostadskommittén tar över den uppgiften. För egen del har jag tvekat på just den här punkten. Jag har nämligen den principiella uppfattningen att riksdagen inte skall peka ut för regeringen hur den skall sköta sitt jobb. Vi lämnade därför i bostadsutskottet den frågan helt öppen. Eftersom en översyn av skattereglerna nu skall göras — och lägg märke till att den skall göras skyndsamt — har vi inom bostadsoch skatteutskotten ställt oss bakom det förslag som kammaren nu har att ta ställning till.

Herr talman! Detta inlägg av Oskar Lindkvist visar att det finns kritik mot förslaget långt in i de socialdemokratiska leden. Ju mer jag sitter och funderar på detta, desto mer konfunderad blir jag över den envishet socialdemokratin visar. Låt vara att det inte bara rör sig om ett år utan kanske ytterligare något år, som Egon Jacobsson sade — då är det ändå märkligt att man skall behöva anta detta förslag.
Herr talman! Jag har två korta repliker till Bo Lundgren. Vi har sagt att någon form av indexuppräkning är befogad, och vi har sagt att denna får utformas av skatteutskottet. Skatteutskottet har nu föreslagit att man skall göra en översyn av beskattningsreglerna, och jag utgår från att denna kommer att ta upp frågan om en indexuppräkning. Det andra som Bo Lundgren nämnde var frågan om uppskovsreglerna. Han menade att det kunde vara motiverat att också ta upp uppskovsreglerna för realisationsvinstbeskattning av bostadsrätter. Om man nu gör en översyn av skattereglerna, varför skall då utskotten och riksdagen i förväg lägga sig i de detaljer som vi är överens om att föra över till denna översyn? Det finns alltså ingen anledning att börja peta i det här, när översynen skall omfatta dessa uppgifter på riksdagens beställning.

Herr talman! Svaret blir mycket kort. Jag vill, som en förhoppningsvis klok ledamot av denna kammare, vänta på att få förslag i ärendet. När vi har förslag i ärendet kan var och en bestämma vilken ståndpunkt han skall inta.

Herr talman! Enligt folkpartiets mening är bostadsrätten en av flera skäl önskad boendeform. Från bostadspolitisk utgångspunkt är det en central uppgift att öka de boendes möjligheter att utöva inflytande över sina boendeförhållanden. Som ägare av en bostadsrättslägenhet har man denna möjlighet. Bostadsrättens sociala värde ligger också i att de boende själva samverkar i sin förening och gemensamt tar ansvar för frågor som gäller boendemiljö och ekonomi. Vi har fått en ökad andel bostadsrätter, men mycket återstår att göra för att svara upp mot efterfrågan. Det måste ligga i samhällets intresse att underlätta omsättningen av bostäder. Det är inte heller något fult att sälja och köpa bostadsrätter. Det är däremot önskvärt att det finns en rörlighet, och man skall underlätta för medborgarna att kunna efterfråga just den bostad som vid varje tillfälle bäst passar den egna hushållssituationen. Det är denna grundinställning som bestämmer vår syn på hur en realisationsvinstbeskattning utformas. Det är i huvudsak på två punkter vi haft invändningar mot tekniken i det framlagda förslaget. sig från den beskattning som träffar villaförsäljningen därigenom att ingångsvärdet icke får räknas upp med det index som svarar mot inflationen eftersom detta leder till att vinster som enbart är nominella — dvs. en realförlust — kommer att bli föremål för beskattning. Eftersom vi inte anser att detta är en rättvis beskattning har vi redan på denna grund avvisat förslaget. Förslaget om att realisationsvinstbeskattningen på bostadsrätter inte skall kunna förenas med ett uppskov med beskattningen är också mycket olyckligt. Det är enligt vår uppfattning ett samhälleligt intresse och önskemål att underlätta överlåtelsen av bostadsrätter. Beskattningen utan uppskovsrätt kommer att medföra ett icke önskvärt tröghetsmoment på marknaden. Det är inte heller rimligt att en familj som behöver en större lägenhet skall behöva inbetala en summa pengar till statskassan för att få en bostad som bättre svarar mot familjens behov. Inget av motiven för regeringen att säga nej till uppskovsregler är acceptabelt — varken att det bara är fråga om en måttlig skattebelastning eller att det är en krånglig lagstiftning. Vi anser att det inte är motiverat att ens införa en måttlig avgift för barnfamiljer som vill byta från en mindre till en större bostadsrättslägenhet. Anser man att det blir fråga om en krånglig lagstiftning borde det vara rimligare att behålla nuvarande regler i avvaktan på att den kommitté som ser över uppskovsreglerna hinner slutföra sitt arbete. Herr talman! Vi har alltså från folkpartiet yrkat att propositionen skall avslås. Inte heller med de förslag till ändringar som socialdemokraterna framfört i dagens betänkande är förslaget godtagbart. Ett nytt förslag, som innebär att realisationsvinstskattereglerna för bostadsrätter i allt väsentligt utformas som de regler vi har för försäljning av ägda småhus, bör i stället framläggas. Jag förutsätter då naturligtvis att nuvarande uppskovsregler, som finns vid försäljning av de egna småhusen, bibehålls.

Herr talman! Att ta hänsyn till vikten av miljöförhållanden och miljöpåverkan samt hushållning med naturresurser är väsentliga strävanden för centern. Likaså måste samhällets olika verksamheter utformas så att de bidrar till en hög livskvalitet. I lagutskottets betänkande nr 8 behandlas bl.a. två centermotioner där olika förslag framläggs om att fullfölja dessa strävanden. Det gäller både Britta Hammarbackens motion från januari 1982 om livskvalitetsfrågor och vår partimotion från årets allmänna motionstid om miljö och resurshushållning. Bland de många yrkandena i dessa motioner har ett från vardera motionen hänvisats till lagutskottet, nämligen kravet på utredning av och kravet på förslag om ett system med ansvarsförsäkring för kemikalieskador. En sådan ansvarsförsäkring skulle medföra att de skadelidande säkrare kunde få ersättning än f. n. En tredje motion som behandlas i betänkandet är socialdemokratisk, och där framförs krav på att regeringen skall förelägga riksdagen förslag till en lag om produktansvar. I det moderna samhället tillverkas och saluförs en rad produkter som kan orsaka skada för dem som använder eller hanterar produkterna. Produktansvar, dvs. tillverkares och importörers ansvar, samt de drabbades möjligheter att få ersättning är stora och svåra frågor, som diskuterats såväl i vårt land som internationellt. Det kan nämnas att det inom Europarådet år 1977 tillkom en konvention rörande produktansvar för personskada, men att denna ännu inte trätt i kraft. Inom FN pågår vidare ansträngningar för att få fram en konvention om produktansvar. Även inom EG pågår ett arbete i denna riktning, och en arbetsgrupp har lagt fram ett slutligt förslag, som väntas bli behandlat av EG:s ministerråd nästa år. Även om vi i lagutskottet inte är helt eniga i detta betänkande, är vi eniga så långt att vi delar den uppfattning som framkommit i de tre motionerna, nämligen att den enskilde har svårt att skydda sig mot de risker som produktutvecklingen för med sig. Samtidigt är möjligheterna att få ersättning för inträffade skador ofta begränsade. Som exempel nämner vi skador som uppkommer till följd av brister i kemiska produkter, kosmetika, leksaker och vissa tekniska produkter. Enligt utskottets mening är det därför angeläget att konsumenter och andra skadelidande får ett bättre skydd än f. n. Vi framhåller att det, eftersom det torde vara svårt att täcka alla dessa områden med dellösningar, finns behov av en mer generell lagstiftning. Men här tar enigheten i utskottet tyvärr slut. Majoriteten nöjer sig med en positiv skrivning och hemställer att de tre motionerna avslås. Vi centerpartister däremot anser att det här gäller så viktiga frågor att riksdagen bör göra ett uttalande om vikten av att dessa löses — vi vill alltså att riksdagen uttalar en viljeinriktning genom ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! Jag vill ta upp några av motiven för förslaget om att pröva frågan om ansvarsförsäkring för kemikalieskador samt frågan om produktansvar och produktkontroll. Vad först gäller produktkontrollen vill jag konstatera att denna är synnerligen viktig. Man måste i ökad utsträckning ha beredskap för nya forskningsresultat eller nya förhållanden som gäller olika kemikalier. Den möjlighet som lagstiftningen ger att förbjuda även i bruk varande kemikalier bör utnyttjas, om nya fakta tillkommer. Särskilt olika kombinationseffekter bör beaktas. I vår partimotion framhåller vi att produktkontrollverksamheten bör kompletteras med ett särskilt, obligatoriskt ansvarsförsäkringssystem. Tillverkare och importörer skulle genom ett sådant kunna åläggas att ta en ansvarsförsäkring för sina produkter. Premien skulle kunna sättas med hänsyn till de uppgifter som lämnas om produkten och de risker produkten kan bedömas medföra. Produktionen av farliga produkter skulle härigenom få bära kostnaderna för de risker och de skador den orsakar. Vi räknar med att ett obligatoriskt ansvarsförsäkringssystem skulle leda till att tillverkarna blev angelägnare att deklarera effekter etc. på exempelvis olika kemikalier. Vidare skulle försäkringsbolagen kunna ålägga såväl tillverkare som importörer förhållningsregler för hur kemikalierna skall hanteras för att försäkringen skall vara giltig. En obligatorisk ansvarsförsäkring borde alltså leda till en skärpning när det gäller kemikaliehanteringen och även åstadkomma en minskning av mängden farliga och osäkra kemikalier. Vidare skulle det bli bättre kontroll av produkter som säljs och används. En annan positiv effekt av ett försäkringssystem skulle självklart vara att det skulle bli lättare och säkrare för dem som drabbas av skador att få ersättning. Ersättningar skulle i ett sådant system kunna garanteras skadelidande även långt efter det att den aktuella produktionen upphört. Utan försäkringssystem kan det annars vara mycket svårt för att inte säga omöjligt att få ersättning om tillverkningen är nedlagd och företaget kanske till och med upphört. Det kan nämnas att frågan om någon form av ansvarsförsäkring för produktskador även diskuteras i naturresursoch miljökommitténs nyligen avlämnade betänkande och att den utredningen framhåller att ett sådant system bör utredas. Herr talman! För att en obligatorisk ansvarsförsäkring skall ge ett förbättrat skydd krävs även en skärpt ansvarslagstiftning som klargör tillverkares och importörers ansvar för sina produkter. Genom lagstiftningen läggs ansvaret på dessa grupper, och ersättning garanteras sedan genom försäkringen. Motsvarande regler gäller exempelvis inom trafikområdet, där de skador vi som trafikanter orsakar ersätts av den trafikförsäkring som vi måste ha. När det gäller en annan speciell typ av skador, nämligen atomskador som ju även omfattar produktskador, faller enligt atomansvarighetslagen ansvaret på innehavaren av atomanläggningen, och där gäller ett strikt ansvar. I motionen av Magnus Persson m.fl. socialdemokrater krävs lagstiftning om produktansvar. Man hänvisar till att när det gäller produktskador den skadelidande oftast inte står i något kontraktsförhållande till den som framställt den skadebringande produkten. Avståndet mellan fabrikanten och konsumenten kan vara mycket långt. Vidare saknar konsumenten ofta kännedom om de närmare förhållandena i fråga om produkten. Slutsatsen i motionen är att produktansvaret beträffande personskador bör skärpas. Det kan nämnas att produktansvarskommittén 1979 lade fram ett förslag till produktansvarslag, enligt vilket tillverkare och importörer åläggs ett strikt produktansvar för personskador. Något regeringsförslag i anledning av utredningens lagförslag har ännu inte lagts fram. Herr talman! De motioner som behandlas i detta betänkande tar alltså upp dels frågan om obligatorisk ansvarsförsäkring för kemikalier, dels frågan om lagstiftning om produktansvar. Gemensamt syfte i dessa motioner är att minska riskerna för skador och att om skador uppstår garantera ersättning till skadelidande. Olika utredningar har behandlat dessa frågor. Jag har nämnt naturresursoch miljökommittén och produktansvarskommittén. Dessutom kan nämnas att även miljöskadeutredningen har lagt fram förslag syftande till att stärka konsumenternas ställning. Vi reservanter vill betona vikten av att beredningen av de olika förslagen bedrivs skyndsamt och att ställning snarast tas till det fortsatta utredningsarbetet. Därvid bör även frågan om ett försäkringssystem utredas. Sverige bör även aktivt verka för att vi får till stånd en internationell reglering av ersättning för skador som orsakas av utsläpp av kemikalier. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till vår reservation i lagutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! I det betänkande från lagutskottet som vi nu diskuterar behandlas tre motioner om produktansvar m.m. Vid behandlingen i utskottet har jag anslutit mig till utskottsmajoriteten. Jag har anmält mig till debatten om det här betänkandet därför att jag i ett flertal år arbetat med partimotioner från vpk som behandlar samma frågor som de som nu tas uppi de aktuella motionerna, men från en annan utgångspunkt: från produktkontrollens synpunkt. Sådana frågor brukar ju betraktas som miljöfrågor och inte som ansvarsfrågor, och de behandlas sålunda i jordbruksutskottet. Till att börja med vill jag erinra om att utskottet, trots att motionerna har avstyrkts med motiveringen att åtgärder är på gång, delar uppfattningen att den enskilde har svårt att skydda sig mot de risker för skador som produktutvecklingen för med sig. Utskottet finner det därför angeläget att man på olika sätt försöker ge konsumenter och andra skadelidande ett bättre skydd än det nuvarande. En del av detta skydd anser utskottet kan åstadkommas genom förebyggande åtgärder. Man säger att det är nödvändigt att det finns en effektiv och fungerande produktkontroll som kan förhindra att farliga och skadebringande produkter kommer ut på marknaden. Man säger att det primära ansvaret måste ligga hos de företag som framställer produkterna men att samhällets kontroll har stor betydelse. Man hänvisar till ett antal delområden där specialkontroll i dag fungerar. Det område som jag tidigare mest ägnat mig åt att motionera kring är kemikalieområdet. Jag har i olika motioner försökt visa att den lag om hälsooch miljöfarliga varor som vi fick under 1970-talet visserligen var en bra lag på papperet men att den ute på verklighetens fält mest kommit att fungera som en ”papperstiger”. Lagen ger ju möjlighet till ingripande mot produkter endast på vetenskapligt grundad misstanke, och den lägger bevisbördan på den som tillverkar eller hanterar den aktuella miljöeller hälsofarliga varan, alltså näst intill ett strikt ansvar. Men åtgärderna enligt denna lag har — såvitt jag kan bedöma det — blivit få och tandlösa. Vad som behövs är sålunda inte i första hand vackra skrivningar i propositioner och lagtexter eller kanske också i riksdagsreservationer — sådana har vi redan — utan vad som behövs är åtgärder som i den reella verkligheten får effektiv verkan mot de hälsooch miljöfarliga varorna. Här tror jag mest på de förebyggande åtgärder som produktkontrollen innebär om den kan göras effektiv. En sådan effektivisering skall, utgår jag från, komma ut ur det arbete som nu bedrivs inom den av regeringen tillsatta kemikommissionen. En sådan effektiv produktkontroll gör inte ett produktansvar onödigt. Det behövs också ett förbättrat produktansvar, vilket som jag inledningsvis redan sagt anförts av utskottet. Det är nog bara så att det bör gå att komma fortare fram på produktkontrollsidan, och det är där jag har försökt driva på. Herr talman! Efter dessa kommentarer har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Olika varor som tillhandahålls kan naturligtvis ibland förorsaka personskador eller skador på annan egendom. När det gäller att skydda människor från sådana skador har Sverige kommit mycket långt. Sverige har byggt upp ett system med dels lagstiftning, dels olika försäkringssystem. Låt mig bara nämna att vi har den allmänna skadeståndslagen och trafikskadelagen. På försäkringsområdet har vi numera arbetsskadeförsäkringen, trygghetsförsäkringen, läkemedelsförsäkringen och patientförsäkringen. Är då det system som vi hittills lyckats bygga upp tillräckligt? Nej, lagutskottet anser att det är nödvändigt att gå vidare. Utskottet säger följande: ”Enligt utskottets uppfattning är dock skyddet på vissa områden alltjämt inte tillfredsställande. Som exempel kan nämnas skador som uppkommer till följd av brister i kemiska produkter, kosmetika, leksaker, vissa tekniska produkter m.m. Eftersom det torde vara svårt att täcka alla dessa områden med dellösningar finns det enligt utskottets mening behov av en mer generell lagstiftning.” Det är alltså ett mycket klart och entydigt uttalande från utskottets sida. Om vi tittar på de olika motioner som behandlas i detta lagutskottets betänkande finner vi att det är en mycket klar skillnad i yrkandena. I den socialdemokratiska motionen förordas en fortsatt utveckling på lagstiftnings området. Det är också vad utskottet uttalat är nödvändigt. I motionerna från centerpartiet föreslås en obligatorisk ansvarsförsäkring när det gäller skyddet mot kemikalier. Då är det för mig som talesman för utskottsmajoriteten viktigt att framhålla att en ansvarsförsäkring endast avser det ansvar som försäkringstagaren enligt gällande rätt kan utkräva av skadevållaren. Men en ansvarsförsäkring löser inte det problem som ligger i svårigheterna att styrka orsakssammanhanget mellan den skadebringande produkten och skadan samt oaktsamhet hos den ansvarige. Jag menar att socialdemokraterna i sin motion och utskottsmajoriteten i sitt mycket klara uttalande går betydligt längre än vad centerpartiet gör i sitt motionsyrkande. Centerpartiet nöjer sig med obligatorisk ansvarsförsäkring. Till detta skall också tilläggas att den nu sittande regeringen har vidtagit en åtgärd på detta område under 1983. Regeringen har nämligen tillsatt en särskild kemikommission med uppdrag att göra en samlad översyn av de problem för hälsa och miljö som den stora kemikalieanvändningen för med sig och att lägga fram förslag till en förbättrad kontroll av kemikaliehanteringen. Utöver den åtgärden pågår ett omfattande beredningsarbete i andra avseenden inom regeringskansliet. För det första förbereds en ny produktansvarslag, efter det att produktansvarskommittén lämnade sitt betänkande. Vissa delar av det betänkandet kommer troligen att ligga till grund för ett förslag till en ny konsumentköpslag, som förväntas komma under 1984. För det andra pågår ett beredningsarbete för att få fram förslag till en ny miljöskadelag. Dessutom, som jag redan nämnt, arbetar kemikommissionen. Vidare pågår nordiska överläggningar f. n. för att försöka få till stånd gemensamma lösningar när det gäller produktansvarslag i Norden. De överläggningarna har redovisats i utskottsbetänkandet och i en rad andra handlingar. Med hänsyn till detta mycket omfattande beredningsarbete som f. n. pågår i regeringskansliet och de åtgärder som regeringen redan vidtagit är utskottsmajoritetens bedömning den att det f. n. inte behövs några ytterligare åtgärder från riksdagens sida. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Som Lennart Andersson påpekade behandlas i de tre motionerna något olika frågor. Men gemensamt för motionerna är att där understryks vikten av att minska riskerna för kemikalier och annat skadligt och att öka möjligheterna för skadelidande att få ersättning. Centerns partimotion från januari i år är rubricerad Naturresursoch miljöpolitik. Där tas de här frågorna upp i ett ganska vitt perspektiv. Motionen har delats upp och behandlats i olika utskott. I lagutskottet har vi fått en viss del av motionen att behandla. Vad vi tar upp i motionen i övrigt är bl.a. internationellt arbete, fredsarbete, miljö, samhällsstrukturens betydelse för att klara miljöoch resurshushållning, energiförsörjning och jordbruk. Sedan har vi ett avsnitt som är rubricerat Produktkontroll. Där tas frågan om produktkontroll och möjligheterna att få ersättning till skadelidande upp. Och där framförs förslag om utredning av frågan om en obligatorisk ansvarsförsäkring för att skadelidande skall garanteras ersättning. Som jag framhöll i mitt anförande är det ofta svårt för skadelidande att få ersättning. Ibland kan det hända att den produkt som de skadats av inte tillverkas längre och att tillverkaren kanske inte finns kvar, så att han kan ställas till ansvar. Bl. a. i sådana fall skulle ett försäkringssystem garantera den skadelidande en ersättning. Jag betonade i mitt anförande att för att försäkringen skall ge det skyddet måste i botten ligga en lagstiftning om ansvar för tillverkare och importörer av varor. Det är därför som dessa motioner så att säga hör ihop, och det är därför som vi i utskottet har behandlat dem samtidigt.

Herr talman! Jag har som utskottets talesman mycket strikt hållit mig till den fråga som lagutskottet har att behandla, och det är lagutskottets betänkande som nu är föremål för behandling i riksdagen. Martin Olsson vill däremot intresserat utvidga debatten till att omfatta även alla andra delar i centerns motion som behandlas av andra utskott. Med hänsyn till kammarens tid skall jag emellertid inte utvidga debatten, vilket i och för sig kunde vara intressant, utan fortsätter att hålla mig strikt till vad lagutskottet har att behandla. Då kan man inte komma ifrån att centerns yrkande i de här delarna egentligen är ett mycket begränsat yrkande, som endast innebär förslag om ansvarsförsäkring beträffande användning av kemikalier. Utskottet har sagt att regeringen redan har tillsatt en särskild kommission för att arbeta med de frågorna, och utskottet har också i sitt betänkande särskilt framhållit att centerns yrkande om enbart en ansvarsförsäkring är ofullständigt. Om det skall bli några resultat måste förslaget kompletteras med en lagstiftning. Detta framhöll Martin Olsson nu, men det framgår inte av de motioner som har haft att behandla, utan det är ett förtydligande som utskottet gör. Med hänsyn till att det redan finns en utredning som arbetar med de frågor som centern här aktualiserar har utskottet ansett att det inte behövs något tillkännagivande just nu. Vi avvaktar och hoppas att utredningen skall komma med sina förslag så snart som möjligt.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte har tagit så mycket av kammarens tid i anspråk för att snabbt relatera vad motionen i stort handlade om. Jag läste endast upp rubriker. När man rycker ut ett kort avsnitt ur en motion och det hänvisas till ett visst utskott för beredning, glömmer man kanske bort att se på helheten. Men det är riktigt att vi här har att behandla den del som hänvisats till lagutskottet, och det är vad jag tagit upp i mitt anförande. Vi behöver inte fortsätta diskussionen särskilt mycket längre. Jag påpekade i båda mina inlägg att ansvarsförsäkring och en lag om produktansvar är två sidor som så att säga hör ihop för att vi skall kunna lösa de här problemen. Jag har aldrig sagt att alla aspekter på de här frågorna har tagits upp i centerns motion, utan man har tagit upp en viss aspekt som man anser behöver utredas. Sedan är det faktiskt så, att den kemikommission som tillsatts i februari i år inte, åtminstone enligt vad utskottet inhämtat, har tagit upp frågan om ansvarsförsäkring, och vi har väl heller inga tecken på att den skulle ta upp den frågan. Därför tycker vi att det är riktigt med påpekandet, att de här olika frågorna bör få en allsidig prövning.

Herr talman! I många år har vi från vpk aktualiserat frågan om ett tillvaratagande av det virke som under en hundraårig flottningsperiod hamnat på våra sjöoch älvbottnar. Det handlar om miljontals stockar, som — om de bärgades — skulle utgöra ett tillskott till virkesförsörjningen och i dessa arbetslöshetens tider ge sysselsättningstillfällen. Gällande lagstiftning har starkt begränsat möjligheterna att på ett mer systematiskt sätt ta till vara sjunktimmer, men viss verksamhet har ändå pågått. Under tre somrar har man arbetat med att plocka upp sjunktimmer i Skellefteälven. Där har man hittat timmer som troligen är över hundra år gammalt, och det timret har betydligt drygare längder än det som avverkas i dag och är hugget för hand med yxa. Man har blivit förvånad över vilken fin kvalitet sjunktimret håller. På många stockar sitter t.o.m. barken kvar. I det här försöket har man tagit upp ca 30 m?/dag, vilket innebär att det varit ekonomiskt lönsamt. Sjunkvirket har gått till massatillverkning, där man blandat upp det med färskt virke. Som kuriosa kan nämnas att man även hittar annat än virke. Man har hittat en mängd fiskedrag, och förra sommaren hittade man 5 ton kätting, som man sålde till skrot. Herr talman! Nu synes den juridiska sidan av det här få sin lösning, då fyndlagstiftningsutredningen föreslår en ändring i lagen om flottning i allmän flottled, så att var och en får ta upp virke i flottled som har blivit avlyst samt får rätt att fritt förfoga över virket. Därigenom kommer de hinder av rättslig natur som nu försvårar en organiserad upptagning av sjunktimmer att undanröjas. Det är inte den bästa lösningen, enligt vår mening, men vi får väl acceptera den. Däremot vidhåller vi vårt krav om att här måste till en organiserad verksamhet, t.ex. som objekt för beredskapsarbeten inom AMS-verksamheten. Redan nu bör därför planeringen starta, så att verksamheten kan påbörjas så snart de lagliga förutsättningarna föreligger. Då flottningen i våra älvar upphört har flottningsarbetarna mist sina jobb. Dessa människor är en viktig resurs i detta sammanhang. De har en mycket god kännedom om dessa vattendrag, t.ex. om var de största mängderna sjunkvirke finns. Om man startade ett program för att tillvarata detta virke, så skulle dessa f. d. flottare få ett meningsfullt arbete — varför inte som arbetsledare för arbetslag i AMS regi? Det skulle inte bara betyda nya arbetstillfällen och ett tillskott av virkesråvara; det skulle även ha stor betydelse när det gäller en bättre vattenoch miljövård. Herr talman! Vi tror inte att man på det här området kan vänta sig privata initiativ i någon större utsträckning, utan skall något hända måste nog verksamheten organiseras väl. Det kan, enligt vår mening, ske genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det kan också tänkas ske på annat sätt, men en organiserad verksamhet måste till. Med detta vill jag yrka bifall till den reservation som finns fogad till detta betänkande.

Herr talman! Utskottsmajoriteten delar motionärernas uppfattning, att sjunktimmer i dag är en stor, icke tillvaratagen resurs i våra vattendrag. Här har vårt synsätt förändrats sedan den lagöversyn som gjordes 1969. Vi ser alltså litet annorlunda på detta i dag. Det är, som John Andersson sade, inte möjligt att med gällande lagstiftning ta till vara sjunktimret i ordnade former. Av betänkandet framgår — det sade också John Andersson — att ärendet nu förbereds i regeringskansliet. Grunden för förberedelserna är fyndlagstiftningsutredningens betänkande. Även om utskottsmajoriteten alltså delar motionärernas bedömning av värdet av att en förändring av de här förhållandena kommer till stånd, är vi i dag inte beredda att diskutera sakinnehållet i en sådan förändring. Därför kan vi i dag inte tillstyrka motionen. Jag vill härmed yrka avslag på det av John Andersson framställda yrkandet och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är ju bra att utskottsmajoriteten delar vår uppfattning i den här frågan. Det får man väl ändå notera som en framgång efter alla de år som vi motionerat om tillvaratagande av sjunkvirke. Vi noterar att man är i färd med att föreslå en lagändring så att det blir fritt att bärga sjunkvirket. Men det måste ändå enligt vår mening förberedas en organiserad verksamhet på området. Jag tror inte att det är möjligt att var och en som vill, skall kunna fiska upp de sjunkna stockarna. Det kommer att behövas vissa investeringar. Det har visat sig i de försök som har gjorts. Det behövs en pråm, och det behövs en grävskopa för att bärga sjunkvirket. De försök som gjorts visar framför allt att det är ekonomiskt lönsamt och att virket är användbart vid massatillverkning, trots att vissa stockar är upp till hundra år gamla. Därför vidhåller jag vårt krav att man redan nu skall börja vidta åtgärder för att få till stånd en organiserad upptagning. Det är utskottet inte berett att ställa upp på. Förslaget om en lagändring har tidigare behandlats av lagutskottet och här i kammaren, och vi noterar med glädje att man tänker göra någonting på den punkten. Men tanken att det behövs förberedelser för att verksamheten skall kunna komma i gång så snart lagändringen genomförts vill inte utskottet ställa upp på.
Herr talman! Ett av motiven till att vi i dag inte kan gå med på att diskutera innehållet är, som jag förmodar att John Andersson förstår, att det som utredningen föreslår inte riktigt stämmer överens med det som John Andersson föreslår. Utredningen talar ju om att man skall utvidga den begränsade personskara som enligt 1969 års lagöversyn skulle ha möjlighet att bärga detta timmer. Det heter i utredningens betänkande: ”Om annan än strandägare i fortsättningen vill ta upp sjunkvirke i avlyst allmän flottled får han i mån av behov i första hand söka träffa överenskommelse med strandägaren om ilandtagning och uppläggning av virket på dennes mark. Kan sådan överenskommelse inte nås, torde bärgaren under vissa förutsättningar ha möjlighet att få strandägarens fastighet tagen i anspråk genom expropriation för nyttjanderätt — — —.” Enligt John Andersson är det då inte de enskilda som skall kunna få den här utvidgade rätten utan i första hand samhället. Där har alltså utredningen och motionären olika uppfattningar, så jag vidhåller att vi i dag inte är beredda att förorda det ena eller det andra.
Herr talman! Den av utredningen föreslagna lagändringen innebär ju att var och en skall fritt få ta upp virke. Min tolkning är att detta självfallet måste innebära att man också genom mera organiserade samhälleliga åtgärder kan ta upp det här virket.

Herr talman! Folkpartiet har till detta betänkande fogat tre reservationer. De tar alla upp problem som gäller föroreningar i sjöar och hav. I reservation nr 2 tar vi upp frågan om behovet av initiativ för att endast inaktiva och biologiskt nedbrytbara ämnen får släppas ut i havet — allt i enlighet med Pariskonventionen. Dessutom framhåller vi att åtgärder bör vidtas för att förhindra att vissa metaller dumpas i Nordsjön. Vi anser att dessa frågor bör tas upp i Öresundskommissionen. Länsstyrelsen i Malmöhus län bör dessutom få i uppdrag att vidta snabba åtgärder för att rädda Ringsjön. Herr talman! Hjälmaren är Sveriges till storleksordningen fjärde sjö. Under de hundra år som gått sedan två stora sänkningar genomfördes har den i mycket hög grad påverkats av människan. Sjön har ändrat karaktär, och genom vattenståndssänkningen och recipientanvändningen har obotliga skador åsamkats sjön. Den s.k. Hjälmarutredningen redovisade sina förslag 1979. Förslag till förbättrad reglering framlades, och vattenförbund skall bildas. Socialdemokraterna kritiserade då genom nuvarande jordbruksministern vid riksdagsbehandlingen att rapporten i så stor utsträckning endast ägnade sig åt problem som hörde samman med jordbruket. Svante Lundkvist framhöll i debatten att det också finns andra intressenter när det gäller Hjälmaren, bl.a. de som företräder fritidsintressen och naturvårdsintressen. Jag delar den uppfattning som den i och för sig mycket angelägna rapporten framförde, men jag anser också att utredningens förslag bör kompletteras med förslag till åtgärder som berör andra områden. Det är då förvånande att socialdemokraterna nu motsätter sig ett åtgärdsprogram som bevakar att alla aspekter tas fram. Utskottet hänvisar i sin sammanställning till att vattenförbundet skall komma till stånd och till att länsstyrelsen arbetar med de problem som gäller Hjälmaren. Det är i och för sig en riktig återgivning. Länsstyrelsen i Örebro län har utarbetat ambitiösa och bra rapporter. De är emellertid i mycket stor ursträckning en redovisning av dagsläget. Det som saknas är ett samlat åtgärdsprogram och det är till detta motionen från folkpartiets representanter från de tre berörda länen syftar. Naturvårdsverket har tagit fram en rapport för Vänern. Hjälmaren är på grund av sitt ringa vattendjup en ännu mer hotad sjö, och åtgärder måste vidtas för att skydda oersättliga värden. I motionen från folkpartiet har vi skisserat åtgärder som erfordras. Det gäller insatser för naturvården. Skyddsåtgärder är angelägna för vissa områden och öar. Det gäller vattenförsörjningen. Flera kommuner tar sitt vatten från Hjälmaren, bl.a. Eskilstuna. Vi har problem med den omfattande jordbruksbevattningen och uttag från industrin. Sjöfartsfrågorna är det angeläget att ta ställning till. Skall sjöfarten över huvud taget få finnas kvar på Hjälmaren? Sjöfarten kan inte upprätthållas och muddring är inte genomförbar, om inte statliga insatser görs. Hjälmarområdet är dessutom ett av Mellansveriges betydelsefullaste områden för närturism. Yrkesfisket och fritidsfisket är betydande och hotas bl.a. genom aluminiumutsläpp och troligen tidvis också av giftalger.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

Herr talman! Det råder inget tvivel om att bevarandet av våra insjöar är en mycket viktig fråga. Jag tror inte att det finns någon, vare sig i jordbruksutskottet eller i kammaren som vill att vi skall få ytvattnen förstörda vid våra kuster eller i våra insjöar. Jag tror också att jag kan lova att regeringen är väldigt intresserad av att genom forskning, undersökningar och olika åtgärder försöka förebygga för svåra föroreningar. Vi vet att det redan finns föroreningar både i haven och i insjöarna, och vi har nu ett viktigt arbete att utföra för att stoppa föroreningarna och för att undanröja följderna av det som hänt. Folkpartiet har i tre reservationer givit uttryck för en särmening i den här frågan, men jag tycker inte att våra åsikter skiljer sig så mycket åt i sak, utan det är mest i fråga om metoderna för hur man skall arbeta för att få till stånd en förbättring. När det gäller Hjälmaren skulle jag vilja säga att det redan pågår ett mycket intensivt arbete på lokalt plan. Alla de tre berörda länsstyrelserna arbetar nu tillsammans för att försöka förbättra förhållandena, och ett vattenvårdsförbund är också i gång. I fråga om Nordsjön, som också har nämnts i en av reservationerna, finns det tre internationella konventioner — Oslokonventionen, Pariskonventionen och Bonnkonventionen — som var och en tar upp olika aspekter på nedsmutsningen av Nordsjön. Konventionerna berör det som dumpas från fartyg, den nedsmutsning som kan ske från oljeplattformar och den nedsmutsning som härrör från landbaserade källor, som man kallar det. Jag vet att Sverige ofta i dessa sammanhang tar initiativ för att försöka få ännu mer gjort inom dessa konventioners ram, men vi måste vara klara över att internationellt arbete ibland tar tid och att vi inte ensamma kan bedriva en verksamhet för att förbättra t.ex. förhållandena i Nordsjön, utan då måste alla de kringliggande staterna medverka. Det internationella arbetet inom de olika konventionerna är alltså viktigt. Det är inte länge sedan som det hölls konferenser bl.a. i London, där Sverige mycket hårt drev på för att få en förbättring. När det gäller Ringsjön, Öresund och Laholmsbukten, som jag genom min bosättning känner väl till, pågår det en hel del aktiviteter. En utredning arbetar med Öresundsfrågan, ständiga mätningar görs. Varje år får jag från min egen kommun rapporter om badvattnets tillstånd i Öresund. Medan för bara några år sedan många kuststräckor var otjänliga för bad visade det senaste årets rapport att endast på ett ställe på hela kusten var vattnet inte helt tjänligt för bad. Det har alltså skett en oerhörd förbättring. Men det finns fortfarande mycket att göra, och både från dansk och svensk sida arbetar man med att förbättra förhållandena. En stor hjälp härvid är den nordiska miljökonventionen, eftersom vi har kunnat ställa samma krav på Danmark som på de svenska kommunerna att rena vattnet. Vi vet att länsstyrelsen arbetar intensivt för att försöka förebygga ytterligare nedsmutsning av Ringsjön och för att med olika kemiska och biologiska metoder rena den. Både länsstyrelsen och Ringsjökommittén arbetar mycket aktivt för att få ägarna till de kringliggande jordbruken att minska användningen av sådana kemikalier som kan urlaka vattnet och öka tillförseln av närsalter. Förra året fick vi i riksdagen veta att ett av naturvårdsverkets projekt kommer att beröra just Laholmsbukten. Också där är alltså mycket på gång. Jag tycker att folkpartiet med sina reservationer slår in öppna dörrar. En viktig utredning, som berör många av dessa problem, har lämnats och remissarbetet är färdigt. Vi kan nu vänta resultat under de närmaste åren. Oerhört mycket görs på det lokala planet. Jag kan inte se det på annat sätt än att när folkpartiet, trots att utskottet har gjort en mycket stark och informativ skrivning, ger uttryck för särmeningar är det för att försöka locka till sig miljöröster. Det är kanske nödvändigt för folkpartiet för att bredda sitt underlag, men skall man försöka föra miljörörelsens talan bör man nog ha litet bättre på fötterna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Grethe Lundblad säger att regeringen är intresserad av dessa frågor. Det tror jag också att den är. Jag finner möjligen att socialdemokraternas intresse har förändrats något under de två senaste åren mot när de var i opposition. Grethe Lundblad säger att jag försöker slå in öppna dörrar. Så är det inte. Det finns en skillnad mellan oss i synen på dessa frågor. När det gäller Hjälmaren sade jag i mitt anförande att man ger rapporter och tar fram redovisningar av dagsläget. Men vi vill ha ett åtgärdsprogram med förslag, och det är någonting annat än att registrera nuvarande förhållanden. Att jag har ägnat mig huvudsakligen åt Hjälmaren beror på att frågorna om Nordsjön, Ringsjön och Öresund tidigare har behandlats så mycket i kammaren. I den ansträngda arbetssituation som riksdagen nu har ansåg jag därför att jag inte borde ta upp tiden med att diskutera dessa frågor igen. Det borde finnas möjligheter att ta fram ett åtgärdsprogram för Hjälmaren. När det gick att göra det för Vänern, varför skulle det då inte gå att göra det för Hjälmaren?
Herr talman! Det framgår bl.a. av utskottets skrivning att länsstyrelserna i Örebro län, i Södermanlands län och i Västmanlands län bedriver ett planeringsarbete för att sätta in åtgärder i Hjälmaren, bl.a. för att förbättra vattentillståndet. Vidare har det gjorts en utredning om en nyligen upptäckt förorening, och ett vattenvårdsförbund är under bildande. Jag tror visserligen, Ernestam, att åtgärdsprogram kan vara bra, men i en situation då det pågår mycket av lokala aktiviteter kan det faktiskt bli så, att om man använder alltför mycket ord, kan handlandet försenas. Och vi tycker åtminstone från majoritetens sida att det snarare är handling än ord som behövs. Därför tycker vi att man måste stödja alla de aktiviteter som pågår på olika håll och gärna se till att de ytterligare förstärks.
Herr talman! De lokala åtgärderna skulle få ett utomordentligt bra stöd, om riksdagen uttalade sig också för ett åtgärdsprogram.
Herr talman! Jag vill upprepa för Ernestam att jag tycker att det snarare är handling än ord som behövs. Det finns många brister i miljöpolitiken som vi kan ta upp, men just när det gäller ytvattenfrågorna har problemen uppmärksammats. Jag tycker faktiskt att folkpartiet slagit in öppna dörrar genom de särmeningar som de givit uttryck för i utskottet.

Herr talman! Miljön är en mycket viktig del av vår tillvaro. Det är helt enkelt på det sättet att en god miljö är en förutsättning för vår existens. Det är därför viktigt att vi har en miljöforskning som bevakar alla de problem som kan uppstå och även att vi genom en ordentlig forskning får möjlighet att förutse litet grand av det som kan hända. Miljöforskningen är vitt omspännande. Den måste behandla en rad frågor på områden som biologi, kemi, biovetenskap, fysik, ekologi, sociologi och medicin. Listan kan säkerligen göras betydligt längre. Problemet är att de forskningsråd som vi i dag har inte fullt ut har denna spännvidd utan är ämnesinriktade. Det gör att miljövårdsforskningen och forskningen om naturresurserna får svårigheter. Denna forskning prioriteras inte på det sätt som borde ske. Det är stor risk för att de forskningsprojekt som skulle kunna bevaka det som jag här talat om helt enkelt hamnar mellan stolarna och inte blir av. Det är också viktigt att vi kan få tillämpningar av denna forskning omsatta i praktiken, så att vi därigenom kan få den erfarenhet som krävs. Som jag beskrivit kan det hända att denna forskning inte blir av därför att ingen riktigt känner för den. Ingen har det direkta ansvaret för att den skall komma till stånd och stöttas upp. Det är naturligtvis inte ett bra förhållande. Vi måste alltså göra något, och vi har från centerpartiets sida i en reservation i utskottet framhållit att det bör tillsättas en utredning med uppgift att göra en översyn och lägga fram förslag i den riktning som vi angivit. Det är helt enkelt fråga om ett forskningsråd som skall ha till uppgift att syssla med dessa frågor. Man kan jämföra med uppläggningen av forskningen och utbildningen inom jordbruk och skogsbruk, och man skulle kunna tänka sig att det byggs upp ett system som liknar detta. Det har nu tillsatts en utredningsman, som skall se över forskningen och utbildningen inom hela det område som jordbruksdepartementet handhar. Forskningen om miljö och naturresurser undantogs dock i det sammanhanget, och avsikten var då att man skulle tillsätta en särskild utredningsman för enbart detta område. Det är också det som vi nu vill att man omgående skall göra, så att vi så småningom får fram ett resultat, som leder till att vi får ett forskningsråd som är fristående från naturvårdsverket. Det mesta av den forskning som bedrivs på det här området utgår ju från naturvårdsverket, och det är naturligtvis bra, men det räcker inte till. Herr talman! Jag vill med de här orden yrka bifall till reservation 1 vid betänkandet.

Herr talman! Folkpartiet har i tre motioner redovisat behovet av särskilda forskningsinsatser inom skilda områden. I motion 408, undertecknad av Karin Ahrland och Hans Petersson i Röstånga, föreslås att riksdagen skall begära att regeringen uppdrar åt naturvårdsverket att med hänvisning till stranderosioner i Löderup i Skåne intensifiera forskningen om erosioner. Årligen försvinner strandområden, och även fastigheter är hotade. Kerstin Ekman och Kenth Skårvik tar i en annan motion upp behovet av forskning gällande skador på sjöfågel. I motion 633 tar jag tillsammans med Börje Stensson upp aluminiumutfällningars skadeverkan, inte minst i samband med förändrade pH-värden i sjöar. Behov finns av att få fram alternativa kemikalier för reningsverk, och över huvud taget behöver aluminiumfrågorna särskilt markeras i samband med forskningsinsatser. Utskottet hänvisar till av naturvårdsverket prioriterade områden. De tre områden för forskningsinsatser som tas upp i motionen är så angelägna att riksdagen borde betona detta. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag har väckt en motion, nr 1002, där jag begärt att till Ljusdals kommun skall förläggas ett försöksprojekt avseende ett giftfritt jordoch skogsbruk. Många människor är i dag oroliga för den användning av olika kemikalier som förekommer bl.a. i skogen och i jordbruket. Visserligen utövas en kontroll över de olika bekämpningsmedlens användning, men man vet inte så mycket om den sammanlagda effekten av denna på bl.a. människor och natur i framtiden. Det finns heller ingenting dokumenterat om vad det skulle innebära att få till stånd ett helt eller till stor del giftfritt skogsoch jordbruk i vårt land — ekonomiskt, sysselsättningsmässigt och ur många andra aspekter som bör studeras. Ett sådant här försöksprojekt skulle också ha betydelse för forskning och forskare. Att jag har väckt min motion beror bl.a. på att ett enhälligt kommunfullmäktige i Ljusdal i brev till regeringen har begärt att Ljusdal skall få bli förläggningsort för det här försöksprojektet. Regeringen har skickat detta brev till den utredning som har studerat användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket. Utskottet har hänvisat till att denna utrednings betänkanden är ute på remiss och till att utfallet härav skall avvaktas. Efter vad jag förstår har denna utredning inte tagit ställning vare sig till min motion eller till begäran från Ljusdals kommun. Utredningen menar att detta är en ekonomisk fråga och att det därför är regering och riksdag som skall fatta besluten om ett eventuellt försöksprojekt. Det är litet märkligt att utskottet inte har en uppfattning om huruvida det är angeläget eller inte att denna typ av försöksprojekt kommer till stånd. Man kan inte bara krypa bakom utredningar och remisser. Jag vill fråga utskottets talesman: Har ni någon uppfattning om ett sådant här försöksprojekts angelägenhet? Jag tycker att det är mycket viktigt. Om Ljusdals kommun inte skulle vara lämplig, kan man väl tänka sig någon annan kommun i landet, där jordbruket kanske är mera utvecklat än i Ljusdal. Det viktiga är att man får till stånd ett forskningsprojekt av denna typ. Om inte Ljusdal är en lämplig kommun kan man diskutera någon annan plats i landet. Jag vill som sagt veta om utskottet har någon uppfattning. Av betänkandet får jag inte fram någon sådan — där står det ingenting. På det sättet skall man inte behandla en sådan här viktig fråga. Jag yrkar bifall till reservationen av John Andersson.

Herr talman! Skälet till att miljövårdsforskningen organiserades under naturvårdsverket i form av en särskild forskningsnämnd var strävan att få en nära anknytning mellan forskningen och det praktiska arbetet. Enligt alla tillgängliga bedömningar har detta fungerat bra. Naturvårdsverkets forskningsnämnds sätt att arbeta anges ofta som mönsterbildande. Det är viktigt att stryka under att det inte är verket som sådant som hanterar forskningen, utan en särskild forskningsnämnd med företrädare för olika forskningsintressen och avnämarrepresentanter. Miljövårdsforskningen har utretts. Miljöforskningsutredningens förslag, som lades fram i mitten av 1970-talet, lämnades vidare till naturresursoch miljökommittén. Dess betänkande remissbehandlas nu. Det finns anledning att avvakta denna remissbehandling innan något görs, eftersom det, som jag sade, fungerar bra på det sätt som verksamheten redan är organiserad. När det gäller folkpartimotionerna vill jag bara hänvisa till vad som sägs i utskottets betänkande. Den sammanställning av forskningsprojekt som där redovisas representerar väl det som motionärerna vill uppnå. Den allmänna målsättning som redovisas i vpk-motionen, att åtgärder krävs för att man skall begränsa och på sikt upphöra med användningen av olika slags gifter i jordoch skogsbruket, delas av socialdemokratin. Arbetet med att utröna på vilka olika sätt som vi skallkunna åstadkomma detta pågår. Det finns anledning att här observera de beslut som riksdagen i skilda sammanhang har fattat för att begränsa denna användning. Den särskilda kommitté som behandlade användningen av kemikalier i jordoch skogsbruket har presenterat sina förslag. De har varit föremål för remissbehandling. I kommitténs förslag tas också frågan om behovet av särskilda referenskommuner eller undersökningskommuner upp. Utskottet har i sin behandling av vpk-motionen icke tagit ställning till om Ljusdal är en lämplig kommun eller inte. Utskottsmajoriten vill avvakta den beredning som pågår inom regeringskansliet, för att därefter få möjlighet att sätta in denna del av forskningen i ett större sammanhang. Herr talman! Mot bakgrund av den redovisning som lämnas i utskottsmajoritetens skrivning vill jag yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan.
Herr talman! Ulf Lönnqvist säger att miljövårdsforskningen under naturvårdsverket fungerar bra — och det är möjligt. Vi har inte kritiserat den verksamheten, men vi har sagt att den inte räcker till. Vi måste i större utsträckning få in miljövårdsforskningen i det forskningssystem som finns i övriga sammanhang. Miljövårdsforskningen, och även naturresursforskningen, sträcker sig över alla områden. Vi måste därför få till stånd en samordning på något sätt. Det kan bäst ske genom att miljövårdsforskningen inordnas i samma system som övrig forskning. Vi tror att den modell som vi nu har innebär en begränsning. Det är därför som vi har avgett en reservation.

Herr talman! Det var vissa positiva tongångar från Ulf Lönnqvist till ett sådant här försöksprojekt. Det noterar jag med tillfredsställelse, och jag hoppas att försöket kommer till stånd snarast möjligt. Jag kan ge Ulf Lönnqvist ett tips. Om jag inte har alldeles fel finns det ett liknande projekt i Finland —-ens.k. eko-kommun. De har alltså funnit att det är angeläget att få till stånd denna typ av projekt. Ett motargument i debatter där man angriper kemikalieanvändningen är att det skulle ställa sig alldeles för dyrt att avstå från användningen av kemikalier i skogsoch jordbruket. Inte minst av den anledningen är det viktigt att man utreder de ekonomiska konsekvenserna av ett giftfritt jordoch skogsbruk.
Herr talman! Ulf Lönnqvist säger att de frågeställningar som vi har tagit upp i vår reservation täcks av de prioriterade forskningsområden som redovisas i betänkandet. Jag tycker ändå att det är angeläget att riksdagen betonar dessa frågor. Samtidigt som vårt land i norr utökas genom landhöjningen är stora områden i Skåne hotade av erosion. Kerstin Ekman kommer senare att behandla frågan om skador på sjöfågel. När det gäller aluminiums skadeverkningar vill jag ställa en fråga: Vet Ulf Lönnqvist hur oroad fiskarbefolkningen vid t.ex. Hjälmaren är över den omfattande fiskdöden, som troligen beror på aluminiumutsläpp? Tonvis med fisk dör, och man får mycket begränsade fångster. Allt detta visar att det finns behov av att riksdagen direkt gör uttalanden i dessa frågor.

Herr talman! Jag trodde, Lennart Brunander, att det viktigaste var att miljövårdsforskningen fungerade bra. Om vi är överens om att den gör det, kan vi rimligen avvakta resultatet av behandlingen av naturresursoch miljökommitténs betänkande. Forskningsrapporten från mitten av 1970 talet remitterades ju till denna kommitté — som var en av centerpartiets s.k. flaggskepp —- för att kommittén skulle behandla just denna fråga. Om man inte hade trott på kommitténs möjligheter, hade man naturligtvis inte remitterat frågan dit. Eftersom det nuvarande systemet fungerar bra, bör vi i lugn och ro kunna avvakta resultatet av denna behandling. När det gäller Bertil Måbrinks motion och folkpartiets motioner vill jag än en gång bara hänvisa till vad jag tidigare har sagt och vad som står i utskottets betänkande.
Herr talman! Om min motion står det ingenting i utskottsbetänkandet — det kan vi väl ändå vara överens om, Ulf Lönnqvist. Att man talar om att den valsar omkring i ett kommittébetänkande och i remissbehandlingen av det är juingenting. Men Ulf Lönnqvist kompletterade detta och sade att ett sådånt här projekt är viktigt. Jag har gått igenom kommittébetänkandet och försökt hitta någonting om detta försöksprojekt men inte lyckats. Det är ju ett rätt tjockt betänkande, och jag förmodar att Ulf Lönnqvist, som är mer insatt i dessa frågor, kanske har läst betänkandet och kan tala om för mig ungefär var i betänkandet jag kan hitta någonting om detta försöksprojekt. Jag har alltså försökt men inte kunnat hitta någonting om det i utredningens betänkande.
Herr talman! I min förra replik till Bertil Måbrink hänvisade jag dels till vad jag tidigare sagt här från talarstolen, dels till vad som står i utskottsbetänkandet. Det tycker jag fortfarande att jag kan hänvisa till. När det gäller skrivelsen från Ljusdals kommun är det på det sättet att regeringen i samband med behandlingen av ett utredningsbetänkande naturligtvis också tar ställning till de olika skrivelser och förslag som överlämnats till kommittén. I den mån kommittén inte speciellt har berört dem tas de alltså upp i den slutliga behandlingen av ärendet.

Herr talman! Vad som sker med vår sjöfågel sker oftast i det tysta. Vi får visserligen år efter år uppgifter om svåra skador på sjöfågel med anledning av oljeutsläpp, men det finns även andra skador. Fåglarna skadas av miljögifter, och vid den tid som vi väckte motion 478 hade man upptäckt en mystisk sjukdom som drabbade sjöfågel på västkusten. Man hade också vid en sjöfågelräkning utmed Bohuslänskusten upptäckt sjöfåglar som varit oljeskadade även vid andra tider än då vi känt till att oljeutsläpp inträffat. Det är enligt expertis mycket angeläget att möjlighet gives att forska vidare. Därför beklagar jag att yrkandet om att betona angelägenheten av detta arbete inte tillstyrks av utskottsmajoriteten. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 12 handlar om djurskydd och då bl.a. om försök med djur. Vi vet ju att det förekommer en ganska stor mängd försök med djur. Det är naturligtvis en verksamhet som måste förekomma i vissa sammanhang men som vi så långt som det är möjligt måste begränsa. Det är därför litet synd att utskottsmajoriteten inte velat ställa sig bakom de idéer om att få fram alternativ till djurförsök som tas upp i en motion från Anders Dahlgren och Bertil Fiskesjö. Alternativ verksamhet är ju förutsättningen för att vi på ett mer radikalt sätt skall kunna ändra nuvarande förhållanden. Kortsiktigt blir det kanske billigare att använda djur is.k. Det finns alltså både etiska och ekonomiska motiv för att göra någonting på det här området. Då har man fått fram vilken giftighet medlet har. Fördelen med dessa tester är att de är godkända i många länder — man hänvisar till dessa tester. Men på allt fler håll och bland allt fler forskare börjar man komma underfund med att denna försöksmetod inte är nödvändig, man kan använda andra metoder. Framför allt kan man ta fram alternativ där man inte behöver använda sig av djur. Det finns en forskning om detta, men den forskningen behöver understödjas och få mer medel för att kunna utveckla dessa alternativ. Därför tycker jag att det hade varit rimligt att utskottet sagt ifrån och att riksdagen hade gett regeringen till känna att vi verkligen vill stödja denna verksamhet och uppmana regeringen att vidta åtgärder. Utskottet hänvisar i betänkandet till att riksdagen har gjort uttalanden tidigare. Det är riktigt, men det räcker inte — vi måste göra det återigen. Jag kan tillägga att detta förslag inte är någonting som vi bara slängt fram utan vidare — det finns en mycket stark opinion som inte accepterar att man håller på med djurförsök på det sätt som man gjort hittills. Man måste hitta nya vägar. Dessa nya vägar är de alternativ som man kan få fram. Det är helt klart att när man skall släppa ut ett kemiskt ämne i handeln för nyttjande, så måste detta medel på något sätt ha prövats. Men det kan ske på annat sätt än genom att plåga djur. Det finns också motioner om en annan sammansättning av de etiska nämnderna. Detta kommer Pär Granstedt att ta upp senare i debatten. I reservation 4 för vi fram vår uppfattning, att de synpunkter som motionärerna presenterar är hållbara. Den sammansättning som de etiska nämnderna har i dag ger utan tvivel de forskare som sysslar med djurförsök ett ganska stort övertag. Den synpunkt som förs fram i vår motion om att det är angeläget att stärka det politiska ansvaret i dessa nämnder är välgrundad. Därför bör den här frågan ses över. Med dessa ord vill jag yrka bifall till de reservationer i utskottsbetänkandet där vi tar upp dessa frågor. I utskottsbetänkandet tar man också upp frågan om hur slakt av djur skall gå till. Där vill jag yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag. Vi kan från centerpartiets sida inte ställa upp på de idéer som förs fram om att man av religiösa skäl skall använda s.k. koscherslakt. Vi tycker att man även i detta sammanhang måste visa humanitet mot djur. Religionsfriheten får inte användas som täckmantel i detta fall. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer som centerpartiet fogat till i det föreliggande betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall egentligen tala om djurförsök, men för att inget som helst missförstånd skall uppstå vill jag nämna att motionen om koscherslakt egentligen var en religionsfrihetsmotion och inte en djurskyddsmotion. Djurskyddet har jag aldrig på minsta vis satt i fråga. Det framgår också väldigt tydligt om man läser motionen. Om denna typ av slakt är djurplågande, skall den självfallet aldrig under några omständigheter tillåtas. Det har jag sagt i motionen. Jag är mycket glad att det i år har blivit utrett hur det verkligen står till med denna typ av slakt. Därmed vet jag att jag inte kan låta judiska och muslimska religionsutövare använda denna typ av slakt i Sverige. Det finns goda skäl för det. Det var allt som jag ville med min motion. Jag vill kommentera ett par av djurskyddsfrågorna. Det gäller praktiska åtgärder för att göra livet något lättare för försöksdjuren och minska deras antal. Jag och andra motionärer har påpekat att de djurskyddsetiska nämnderna icke riktigt har den sammansättning de borde ha. Fler lekmän borde få plats i dem liksom forskare, som ser på djurs normala beteende och inte bara på deras beteende under tortyr. Utskottet avfärdar detta med att de etiska nämnderna huvudsakligen är avsedda att tillgodose allmänhetens krav på insyn. Då har emellertid utskottet läst den ursprungliga propositionen ganska dåligt. I proposition 1978/79:13 står nämligen på s. 19 att ”nämnderna skall ha en rådgivande funktion. Det förutsätts dock att försöksledaren kommer att följa nämndens utlåtanden.” Statsrådet påpekade i det följande att i sista hand den ansvariga hälsovårdsnämnden skall kontrollera att djuren inte utsätts onödigt lidande, vilket sker genom att nämnden följer den etiska nämndens utlåtanden. Det är alltså ingalunda oväsentligt vilken sammansättning denna etiska nämnd har och vilken majoriteten i den är. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 4. Beträffande de s.k. LD50-testerna är skillnaden mellan utskottet och fp-reservanten, Börje Stensson, att den senare önskar lägga ännu starkare tonvikt på kravet att snabbt göra något på internationellt plan för att minska eller avskaffa användandet av detta test. Miljoner djur plågas och dödas årligen för detta test, som enligt en samlad bedömning av forskare och industriföreträdare endast har politiska fördelar, dvs. det låter sig bekvämt kvantifieras i lagstiftning. Jag har på senare år flera gånger varit med vid internationella konferenser om försöksdjur, där man aldrig hört någon försvara LD50-metoden. Alla skyller enbart på politikerna, som inte inser att man måste övergå till andra testmetoder för att skydda allmänhetens hälsa. I själva verket finns det forskningsresultat som är 40 år gamla och som visar att man kunde få fram lika pålitliga resultat med enbart sex djur per ämne i stället för som nu hundratals. På grund av påtryckningar från djurvänner i USA har industrin nu plötsligt fått fram alternativ till det s.k. Draize-testet, varvid man droppar mer eller mindre frätande ämnen i ögonen på kaniner och sedan subjektivt och ytterst osäkert uppskattar hur mycket ögat blivit skadat. I förra veckan var jag med på en konferens i Gendve, som var anordnad av CIOMS och WHO, alltså den internationella organisationen för alla nationella läkarförbund i världen och världshälsoorganisationen. Där talade även forskare som annars var helt positiva till djurförsök energiskt emot att man fortsatte med LD50. En av huvudtalarna, professor F. Robbins, nobelpristagare och ordförande i amerikanska vetenskapsakademiens medicinska institut, medgav att de alternativa metoderna ofta är bättre än djurförsöken. Han sade: ”När den farmaceutiska industrin blir tillräckligt pressad av opinionen, kommer den fram med en annan och bättre teknik.” Vad som fattas i denna enighet är alltså att politiker och ämbetsmän i alla länder slår sig samman och avskaffar de legala kraven på LD50-metoden och gör det möjligt för andra och mindre djurplågande metoder att bli allmänt antagna. Detta är brådskande. Särskilt bör regeringen driva denna fråga inom Europarådet, OECD, WHO och andra internationella organ. Av den anledningen yrkar jag bifall även till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Varför är djurskydd viktigt i en tid, när mänskligheten hotas av atomkrig? Varför bekämpa exploatering av djur, när så många människor är grovt exploaterade? Svaret är, att det finns ett samband mellan attityderna till skilda former av liv. En civilisation som är i stånd att utrota djurarter är också i stånd att utrota människor. En civilisation som utsätter djur för lidande bara för pengars skull blir benägen att sluta ögonen även för mänskligt lidande, när penningintresset så kräver. Det är från denna utgångspunkt vi i vpk angriper plågsamma djurförsök och vänder oss mot den bristfälliga övervakningen av djurens förhållanden. För att bedöma djurförsök finns i vårt land des.k. etiska nämnderna. Den ursprungliga tanken bakom nämnderna var säkert riktig, men innehållet har allvarligt förfuskats. I vissa fall råder helt häpnadsväckande förhållanden, , som grovt avviker från normal förvaltningspraxis. Praktiken visar att nämndernas sammansättning är orimlig. Och hur kan den bli annat, när två tredjedelar av ledamöterna redan i utgångsläget är knutna till djurförsöksverksamheten — dvs. mer eller mindre lever av den? Jag vill fråga utskottets talesman var någonstans i svensk förvaltning det finns ett organ där en intressegrupp redan från början har kvalificerad majoritet. Jag vill också fråga honom om det skulle anses vara en godtagbar ordning, om t.ex. arbetsdomstolen till två tredjedelar bestod av representanter för arbetsgivarna. Därtill kommer andra, än märkligare förhållanden. Djurförsöksintressenterna söker öka sina majoriteter genom att inverka även på tillsättningen av lekmannarepresentanter. I t.ex. Göteborgs högskoleregion har forskarna uppmanats av lantbruksstyrelsen att framlägga förslag på fem lekmän. En grupp skall alltså styra urvalet av en annan grupps representation. Som om denna oförskämda handplockningsmetod inte var tillräcklig ser lantbruksstyrelsen till att slagsidan ökar ytterligare. Den organisation nämligen som principiellt vänder sig mot plågsamma djurförsök och som är den klart största djurskyddsorganisationen i landet företräds av endast 9 bland 42 djurskyddsrepresentanter i nämnderna. Även en härdad parlamentarisk cyniker som jag måste höja ögonbrynen inför en så ohöljd manipulering. Så något om handläggningsmetoderna. På framställning av läkemedelsfabrikanterna handläggs deras försöksärenden i särskild ordning. Ärendena avgörs av en minoritetsgrupp på bara tre ledamöter. En sådan handläggning saknar allt stöd till både form och praxis. Som förvaltningsrättslig metod är den helt absurd. I läkemedelsföretagens framställningar kan eventuellt finnas uppgifter som bör läggas under sekretess. Men det är inget skäl att undanhålla ärendena från nämnden, eftersom sekretesskravet gäller alla som deltar i en handläggning. Det är helt uppenbart att denna märkliga handläggningsmetod tillkommit för att underlätta för läkemedelsindustrin att bli behandlad förmånligt och få sina djurförsök godkända. Förfarandet är att beteckna som direkt korrupt. Dessutom innebär sekretess för kommersiellt ömtåliga uppgifter inte att man får lägga andra uppgifter i ärendet under sekretess. Sekretess skall alltid vara undantag och offentlighet regel. Endast uppgifter vars offentliggörande direkt skadar en sökandes i lagen definierade intresse skall sekretessbeläggas. Exempelvis uppgifter om djurens reaktioner vid försöken skall inte sekretessbeläggas. Jag tycker det är anmärkningsvärt att utskottet inte har reagerat mot dessa för utskottet väl kända missförhållanden. Man har rätt att vänta sig en annan reaktion av utskottet än bara det poänglösa påståendet att det inte spelar någon roll hur många lekmän som sitter i nämnderna. Samma undanglidande likgiltighet visar utskottet inför frågan om djurförsökens meningsfylldhet. Utskottet hävdar att djurförsöken är oumbärliga och kan undvaras bara om andra metöder finns. Jag vill hävda att detta resonemang i sin helhet är moraliskt och logiskt felaktigt. Hur kan utskottet med sin värdering påstå att de djurförsök som förekommer är att betrakta som oumbärliga? Vi har fallet med besprutningsmedlet Reducymol. Det skulle användas till besprutning av julstjärnor för att hindra deras naturliga växt. Men odlarna av julstjärnor var ganska ointresserade av medlet. Det fanns alltså inget behov av preparatet. Men man tog död på över 600 individer av olika djurarter för att testa det. Jag vill med anledning därav fråga utskottets talesman om dessa djurförsök var oumbärliga. Vi har fallen med tester av kosmetika på djur. Där kan en liknande fråga ställas. Är det oumbärligt att offra mängder av djur för att kunna bjuda ut allt fler meningslösa kosmetiska preparat? Och var finns f. ö. logiken i utskottets resonemang? Jordbruksutskottet har sig väl bekant att det saluförs en mängd kosmetiska artiklar här i landet som inte alls är testade på djur. Mig veterligen har ingen, inte ens någon i jordbruksutskottet, gjort gällande att dessa artiklar borde förbjudas av den anledningen. Om det alltså går att få fram kosmetika utan djurtest, varför är då djurtest på kosmetiska preparat så oumbärliga enligt utskottet? Och är det under sådana omständigheter värdigt civiliserade människor att tillåta försök som enligt beskrivningar hos försöksdjuren vållar ”tårar, diarré, konvulsioner, jämmer, blödningar från ögon och mun”? Inte nog med att utskottet tiger och springer undan sådana frågeställningar. Man ger i betänkandet dessutom helt vilseledande uppgifter då det gäller de ekonomiska medlen för alternativa metoder för djurförsök. Man avvisar en centermotion om alternativa metoder genom att säga att centrala försöksdjursnämnden för nästa budgetår yrkat på en betydande höjning för utvecklingen av sådana metoder. Påståendet är inte i sig fel, men det döljer på ett raffinerat sätt sanningen. Försöksdjursnämnden har i och för sig begärt en ordentlig påspädning — det framgår av jordbruksdepartementets petita på s. 76, som utskottets talesman kan studera om han vill — men det gjorde den förra året också. Latbruksstyrelsen äskade för budgetåret 1983/84 en höjning av nämndens totalanslag med hela 66 20. Men departementet gick med på 8,7 Ze, dvs. mindre än inflationen. Med den totalramen, som förmodligen blir ännu snävare, eftersom man har en ännu strängare budgetprövning för nästa år, och det kan därför omöjligen bli mer pengar för alternativa metoder. Anslagets realvärde har i själva verket minskat. Just här hittar vi själva kärnan i utskottets felaktiga inställning. Man ser inte förutsättningslöst på frågan om djurförsök. Man accepterar det faktum att djurförsöksmetoderna är etablerade, och därav drar man den logiskt oacceptabla slutsatsen att det är de alternativa metoderna som så att säga av egen kraft skall kämpa sig fram. Men det rätta synsättet vore ju i stället att förutsättningslöst och hederligt fråga: Vilken metod är den etiskt riktiga, och vilken metod är den vetenskapligt mest korrekta? Att plågsamma försök med djur förekommer är nämligen i huvudsak en följd av att man inte har brytt sig om att ställa några frågor. Man har varit etiskt och moraliskt indifferent och likgiltig. T. ex. har man hittills dödat 7-8 vilda apor varje vecka för att få fram poliovaccin. Men nu kan man genom odling av celler från ett enda djur tillgodose hela vaccinbehovet. Den nya metoden skall börja tillämpas så snart man får pengar till den. Och då frågar jag: Varför tog man inte reda på detta långt tidigare? Sådan cellodling har nämligen förekommit i mer än 20 år. Metoden existerade, men forskare, myndigheter och riksdagsutskott brydde sig inte om det. Man lät i åratal döda mängder av apor. Likgiltighetens och fördumningens triumf. Det finns ju som bekant så gott om apor! Allt detta för oss slutligen över på den mest grundläggande frågan i sammanhanget, nämligen frågan om djurförsökens vetenskapliga relevans. Just på den punkten gör den härskande synens företrädare — och dit hör ju dess värre utskottets majoritet — sina fundamentala vetenskapsteoretiska misstag. Man resonerar som om det handlade om att ersätta djurförsöken med metoder som var lika bra. Men det är inte alls det frågan rör sig om. Försök med komplexa levande organismer, t.ex. olika högre djurarter, är i verkligheten bland det mest opålitliga man kan tänka sig. Bevisbördan borde egentligen ligga på djurförsöksanhängarna. Komplexa, självständiga, levande organismer är principiellt olämpliga som vetenskapliga försöksobjekt. Användandet av dem försvårar möjligheterna att klart precisera den vetenskapliga frågeställningen och att renodla experiment och studiet av processer och reaktioner. Användandet av levande djur leder oss också till helt felaktiga paralleller — till slutsatser som egentligen saknar vetenskaplig grund eller är allmänt osäkra och tvivelaktiga i sin logik. Det pågår t.ex. experiment där man utsätter kaniners hörselorgan för starka ljudchocker. Man tror sig därigenom kunna dra slutsatser om hörselskador på människor. Detta är vetenskapsteoretiskt ytterst tvivelaktigt. Det är ju allom bekant att kaninsläktets hörselförmåga under en mycket lång biologisk utveckling har anpassats till denna djurarts speciella behov. Det är behov som i grunden skiljer sig från de mänskliga. Några slutsatser om ljudnivåers skadlighet för människor kan definitivt inte dras från sådana experiment. Grymheten mot djuren är meningslös. Än mer obskyrt är det när man testar psykofarmaka på levande djur. Psyket och dess materiella bas — det högre nervsystemet — skiljer sig hos människan på ett avgörande kvalitativt sätt från motsvarande företeelser hos däggdjuren. Därtill kommer att olika reaktioner och biverkningar — särskilt sådana som inte är av materiellt slag — inte kan studeras på levande djur. Djuret är som bekant inte i stånd till sådan kommunikation med forskaren att information om dem kan gå fram. Det var bl.a. dessa förhållanden som gjorde att ett stort läkemedelsföretag i höstas fick dra tillbaka ett preparat från marknaden på grund av dess iakttagna biverkningar på människor. Detta hade man inte kunnat studera eller förutse, trots att man vid utprovningen hade använt mängder av djur. Fru talman! Det är denna vetenskapliga tvivelaktighet och de risker för människor den medför som vpk vill ha belyst i en särskild undersökning. Utskottet vill uppenbarligen inte förstå de risker för vetenskapliga fel som här föreligger, utan hänvisar på ett slött och mekaniskt sätt till djurförsökens påstådda oumbärlighet. Jag tycker det visar en beklämmande omedvetenhet om vari problemet på området ligger. Det visar inte bara likgiltighet för djuren. Det visar i än högre grad likgiltighet för människan. Det är dags för utskottet att i fortsättningen tillämpa ett djupare tänkande i dessa frågor och att göra en mer grundlig analys av problemet med djurförsöken. Om ni gör det, kommer också ni i majoriteten att se hela denna sak på ett annat sätt. Det blir till båtnad både för djuren, människorna och vetenskapen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 5. Jag vill samtidigt meddela att vpk-gruppen i slutvoteringen kommer att, i andra hand, rösta för centerreservationen nr 4.

Fru talman! I utskottsbetänkandet behandlas ett antal motioner som samtliga gäller djurskyddsfrågor. Jag hoppas att vi alla är överens om det angelägna i att så långt möjligt skydda djur mot plågsamma djurförsök. I reservation 1 vill den folkpartistiske reservanten att riksdagen skall ge regeringen till känna vad han anfört i anledning av yrkandet i motion 1982/83:149 om minskad användning av LD50-metoden. Utskottsmajoriteten delar uppfattningen att det är angeläget att användningen av försöksdjur så långt möjligt begränsas och att en övergång till andra forskningsmetoder stimuleras. Den uppfattningen har också tidigare redovisats i riksdagen av jordbruksutskottet. Frågan om en modifierad eller minskad användning av LDS50-metoden har aktualiserats i olika sammanhang under senare år och således varit föremål för behandling och beslut tidigare. Som framgår av utskottets utlåtande har inom försöksdjursnämnden tillsatts en särskild arbetsgrupp för att bevaka frågor kring LD50-metoden. Med denna kortfattade motivering vill jag härmed yrka bifall till utskottets I reservation 2 anförs att det finns starka skäl för en intensifierad satsning på alternativa metoder för djurförsök. Utskottet hänvisar här till att riksdagen år 1978 uttalade att centrala försöksdjursnämnden särskilt skulle verka för en minskad användning av försöksdjur. Av den anledningen har nämnden successivt fått ökade budgetmedel. Nämnden prioriterar också utvecklingen av alternativa metoder. Jag vill med det anförda yrka avslag på reservation nr 2 och bifall till utskottets hemställan. I reservation nr 3 och 4 behandlas de djurförsöksetiska nämnderna. I de motioner som ligger till grund för reservationerna krävs ändrad sammansättning av de etiska nämnderna för djurförsök. De ideella djurskyddsorganisationerna är representerade i nämnderna och med något undantag t.o.m. i klar majoritet bland nämndernas lekmannarepresentanter. Enligt uppgift är också avsikten den att lantbruksstyrelsen under innevarande mandatperiod för dessa lekmannarepresentanter skall göra en utvärdering av de etiska nämndernas arbete. Jag tycker att det kan vara både befogat och klokt att invänta den utvärderingen innan några nya initiativ tas. Jag vill med den korta motiveringen yrka avslag på reservationerna 3 och 4. I reservation 5 tas djurförsökens relevans upp. Det råder sedan lång tid tillbaka stor enighet om att djurförsöken ofta är oumbärliga inom den vetenskapliga forskningen. Utskottet delar heller inte reservanternas uppfattning att det finns anledning att generellt ifrågasätta djurförsökens vetenskapliga relevans för mänskliga förhållanden. Syftet i reservationen torde i första hand få tillgodoses genom en övergång till alternativa metoder i de fall detta är vetenskapligt motiverat. Fru talman! Med denna kortfattade synpunkt vill jag yrka avslag på reservation 5. Lennart Brunander säger att majoriteten inte har velat ställa upp på alternativ då det gäller djurförsök. Jag vill därför bara hänvisa till att utskottet skriver att en övergång till andra forskningsmetoder skall stimuleras. Det borde väl ändå vara ett försök att tillgodose en del av de synpunkter som Lennart Brunander här framför. Till Jörn Svensson vill jag säga att en utvärdering av nämndernas arbete skall, som jag redan påpekat, ske under innevarande mandatperiod. Jag tycker det är något som Jörn Svensson borde kunna ställa upp för såsom det bästa sättet att åstadkomma något som är till fördel för de djuretiska nämndernas fortsatta arbete. Med detta, fru talman, vill jag på alla punkter yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Ove Karlsson säger att vi borde vara överens om att vi skall ha så litet djurförsök som möjligt och plåga djur så litet som möjligt. Ja, vi utgick också ifrån att vi var överens på den punkten, men av utskottets betänkande framgår att vi inte är helt överens i alla fall. Majoriteten tycker uppenbarligen inte att vi skall göra så mycket för att förhindra djurplågeriet i detta sammanhang som vi reservanter går in för att man skall göra. Ove Karlsson påpekar vidare att det ändå står i detta betänkande att man skall stimulera en övergång till alternativa metoder. Men det räcker inte att skriva detta. Man måste göra något också. Min fråga är därför: När tänker man göra det och på vilket sätt tänker man göra det? Jag tycker nämligen att det ganska klart har redovisats i denna debatt att de framstötar som gjorts om mer medel för detta ändamål inte på något sätt har lett till resultat. Jag vill tillägga att det inte bara är så att det kostar pengar att satsa på dessa alternativ, utan på litet längre sikt finns det också pengar att spara. Ove Karlsson säger att beträffande de etiska nämndernas sammansättning får vi väl ändå vänta och se hur den här utvärderingen blir som man har tänkt sig skall göras. Det tycks vara så med de flesta frågor nu för tiden att socialdemokraterna vill vänta och se. Men vi kan inte göra det i alla frågor, utan jag tycker att de förslag vi har lagt fram i våra reservationer är fullt motiverade och det finns anledning att poängtera detta ytterligare.
Fru talman! Jag vill beträffande reservationen om LDS50-testen bara understryka att det var en borgerlig regering under en borgerlig jordbruksminister som tog det historiska initiativet till den första LD 50-konferensen i världen. Vad reservanten och jag nu hoppas är att den nuvarande regeringen skall fortsätta med samma fart. Det skulle vi gärna vilja vara säkra på. Vad beträffar sammansättningen av nämnderna tycker jag också liksom den föregående talaren att vi gott kunde göra en opinionsyttring här i kammaren. Jag vill bara ge ett mycket kort exempel på hur det går till i verkligheten. I en av de etiska nämnderna har man nyligen haft att ta ställning till ett försök, som inte ens var ett försök utan skulle ingå i undervisningen för studenter i farmakologi. Sex möss per student skulle utsättas för olika ämnen. Det var alltså ingen ny vetenskap som skulle fram, utan det var väl kända saker, som precis lika väl kunde visas på film. Ett av ämnena, reserpin, har den effekten att mössen blir slöa och får svårt att röra sig. Men de blir också överkänsliga för ljud. När man gör vetenskapliga experiment med detta ämne brukar samvetsgranna forskare försöka se till att djuren utsätts för så litet ljud som möjligt, eftersom ljud är oerhört plågsamma för djuren under inverkan av detta ämne. Det finns ingen som helst antydan om att man tar några sådana hänsyn när det står ett antal studenter runt mössen och tittar på hur dessa blir bedövade. Poängen med detta är att av lekmannaledamöterna var det fem av sju som reserverade sig mot detta försök. Ingen annan gjorde någonting, utom en representant för försökspersonalen, som reserverade sig mot själva avlivningssättet. Jag tycker att det är ett typexempel på hur väl det behövs lekmän och att det verkligen rör sig om skilda synsätt. Lekmännen bör inte vara i den minoritet som de faktiskt är i dag.
Fru talman! Ove Karlsson har ju i Håkan Strömbergs frånvaro fått kasta sig in i debatten, och det kanske inte är så lätt att göra det med så kort varsel. Men jag måste tyvärr ändå plåga honom med några frågor — han har väl ändå en åsikt just som socialdemokrat och politiker när det gäller dessa ting. Ove Karlsson ställer sig alltså bakom utskottsmajoritetens skrivning att djurförsöken anses vara oumbärliga. Jag har här redovisat t.ex. djurförsök rörande det tillväxthämmande medlet Reducymol, som det inte fanns något intresse för bland blomsterodlarna. Var de djurförsöken oumbärliga? Om de inte var oumbärliga, varför förhindrades de inte? Det är också känt att det förekommer omfattande djurförsök för att hela tiden föra ut nya kosmetiska preparat — nya eau-de-colognesorter, nya parfymer och annat. Jag vill fråga Ove Karlsson om han som socialdemokrat i själ och hjärta anser att djurförsök för sådana ändamål skall betecknas som oumbärliga? Jag skall också försöka ställa två andra frågor, som det enligt min uppfattning är lätt att svara på. Jag har tagit upp detta med att läkemedelsföretagen när de kommer med sina ansökningar får en särbehandling. Är det så att ni i jordbruksutskottet också har den ordningen, att vissa ärenden behandlas av tremannanämnder som består av t.ex. bara socialdemokrater eller bara moderater? När läkemedelsföretagen får sina ansökningar behandlade har det gång på gång inträffat, särskilt i Stockholmsregionen, att det vid handläggningen inom nämnden av dessa läkemedelsföretagens ansökningar i tremannanämnderna sitter folk som är anställda just vid dessa läkemedelsföretag. Min erfarenhet från förvaltningsarbete säger mig att man ingenstans i svensk förvaltning skulle godta någonting sådant. Jag har frågat mig: Finns det ingen jurist på lantbruksstyrelsen som inser att detta är fullständigt fel? Det är ett klart brott mot jävsbestämmelserna. Jag vill även fråga Ove Karlsson hur han kan godkänna den typen av procedur. Hur tror att han att djurförsöken kan bli någorlunda neutralt och objektivt bedömda av nämnderna när man har den typen av praxis?

Fru talman! Jag tar det sista först. Jörn Svenssons motion har ännu inte behandlats av riksdagen. Den är hänvisad till konstitutionsutskottet, och vi får behandla den när den kommit därifrån. Jörn Svensson ställde frågan om det kan anses nödvändigt att man använder djurförsök för att ta fram kosmetiska medel. Jag kan hålla med honom om att det är stötande och inte någonting som är angeläget. När det gäller LD50-metoden, som Kerstin Anér nämnde, är det litet som skiljer oss åt. Vi har sagt från utskottsmajoritetens sida att de här frågorna bevakas av en särskild arbetsgrupp som är tillsatt. Vi får väl hoppas att arbetsgruppen utför sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Till Lennart Brunander: Vi vill ingalunda bara vänta och se, utan vi försöker få en sådan behandling av frågorna att arbetet får tillfredsställande resultat. Med detta, fru talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Människan har skaffat sig makt över allt levande här på jorden. Men makt medför också ansvar. Tyvärr tvingas man konstatera att vi uppfyller det ansvaret ganska dåligt. Miljöförstöringen är exempel på det. Slöseriet med naturresurser är exempel på det. Djurplågeri i olika former är också exempel på det. Plågsamma djurförsök är systematiserat djurplågeri. Det är systematisk tortyr av djur. I väldigt många fall är plågsamma djurförsök helt onödiga. De kan vara onödiga därför att det finns andra metoder att nå fram till de forskningsresultat som behövs eller därför att det går att utveckla andra metoder om man verkligen vill. De kan också vara onödiga därför att de produkter som man vill testa med djurförsök är onödiga. Det har getts fler exempel på det här i dag. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att begränsa användningen av djurförsök så mycket som möjligt med målet att på sikt helt avskaffa användningen av plågsamma djurförsök. De etiska nämnderna, som vi så småningom har fått, måste anses ha som uppgift att försöka verka i den här riktningen. Men tyvärr tvingas vi konstatera att nämnderna fungerar dåligt i det avseendet. Att de fungerar dåligt är inte så väldigt egendomligt: Vi har nämligen ett system där representanter för vad man skulle kunna kalla djurförsöksintressena i allmänhet har en mycket stor majoritet i nämnderna. I vissa fall är det t.o.m. så att ansökningar från läkemedelsföretag prövas av delegationer där företagens egna anställda har majoritet. När det gäller de senare missförhållandena finns det anledning att hoppas på en snar ändring. Jag hade ju en frågedebatt med jordbruksministern om detta för inte så länge sedan, och då utlovade han faktiskt att man skulle ta bort detta system där sökande företags egna anställda kan vara med i prövningen, som nu. Men att detta över huvud taget har fått förekomma visar ändå med vilket bristande engagemang som man tar vara på djurens intressen.

Fru talman! Vi behandlar nu motioner rörande livsmedelskontroll och märkning av livsmedel. Häri ingår också bestrålning av livsmedel. Det anser vi från centerpartiets sida vara en konserveringsmetod som inte kan accepteras, och det har vi redovisat i en reservation. Anders Dahlgren tillsatte på sin tid en utredare som skulle klarlägga den situation som vi har på det här området. Den utredaren har nu gjort färdigt arbetet. Nu skall det tillsättas en ny utredning, och då säger utskottsmajoriteten att under den tid som utredningen arbetar skall vi iaktta restriktivitet när det gäller tillstånd till bestrålning av livsmedel. Från centerpartiet anser vi emellertid att det skall vara ett absolut nej. Vi skallinte använda denna typ av konservering. Och vi skall också se till att vi inte importerar bestrålade livsmedel. Det är därför som vi måste arbeta mycket hårt på att få fram märkningsmetoder som gör att konsumenten har möjlighet att se vilka produkter som är bestrålade och vilka som inte är det. Därmed vill jag yrka bifall till den reservation som vi har fogat till detta betänkande. Vi har också i ett särskilt yttrande i det här betänkandet talat om att vi Nr 50 tycker det vore rimligt att inte ha antibiotika i foder till djur annat än på Fredagen den veterinärs inrådan. Denna åsikt har vi dock inte följt upp med någon 16 december 1983 reservation den här gången, utan vi har skrivit ett särskilt yttrande i stället. Vi återkommer till den frågan.

Fru talman! Om det utmärkta i majoritetens sätt att motivera sitt ställningstagande kan vi inte vara överens -— vi har ansett att motiveringen inte är så särskilt utmärkt. Vi har därför ansett oss tvungna att reservera Oss.